Fru talman! Den kommunala sektorn har varit föremål för omnämnande flera gånger i dagens debatt. Jag skall litet mer utförligt uppehålla mig vid folkpartiets förslag beträffande kommuner och landsting. Det har sagts att — och jag tror att alla delar den uppfattningen — den kommunala ekonomin under de senaste åren har expanderat i alltför snabb takt, även om takten var ännu snabbare under delar av 1970-talet. Denna kommunala expansion har bidragit till vad vi nu kan konstatera, nämligen en mycket dålig utveckling av reallönerna för medborgarna. Folkpartiet har påtalat detta under flera år, och därför ser vi det som en viss framgång att det nu förefaller vara en uppfattning som delas av allt fler inom de politiska partierna. I finansutskottets betänkande, som vi nu debatterar, citerar utskottsmajoriteten ur finansplanen — och man får förmoda med instämmande. Utskottsmajoriteten säger att en snabbare kommunal expansion än vad riksdagen tidigare förordat — det handlar om en procentenhet — skulle leda till en skärpt konflikt mellan löntagarna och den offentliga sektorn om det realekonomiska utrymmet. Det står vidare att i den mån denna konflikt tar sig uttryck i en ökning av inflationen skulle konkurrenskraft, produktion och sysselsättning komma att hotas. Finansministern underströk också detta i sitt anförande nyss. Vad det i klartext betyder, fru talman, är att om kommunerna växer alltför fort så blir det ingenting kvar för höjda reallöner och höjd köpkraft för hushållen. För den som är intresserad av en höjd reallön är det därför av mycket stor vikt att kommunernas expansion bromsas. Jag tror för min del och ser det som mycket naturligt att löntagarnas intresse för höjda reallöner är mycket stort. För 1986 skulle läget i detta avseende ha varit bättre, om regeringen tidigare hade förstått denna konflikt och föreslagit indragningar i statsbidraget till kommunerna. I år beräknar man att kommunernas volymökning blir drygt 2 9e, vilket faktiskt både är mer än den totala tillväxten i ekonomin och är väsentligt mer än den tillväxt av kommunernas ekonomi som förutsattes i den senaste långtidsutredningen, vilken riksdagen har ställt sig bakom. Det är tyvärr också så att volymökningen faktiskt har blivit större än den prognos som gavs i början av året. Därför finns det anledning att befara att även årets prognos på 2,2 Ze kan komma att överskridas. Därigenom har faktiskt en stor del av det utrymme som långtidsutredningen 1984 beräknade för kommunsektorn för fem år framåt redan tagits i anspråk. För närvarande är kommunernas finansiella sparande stort och växande. Förra året uppgick det till ungefär 1.5 miljarder kronor. För i år beräknas det till 2,3 miljarder kronor. På grundval av nu kända fakta kan det beräknas öka ytterligare 1987. När minskningar i statsbidraget till kommunerna har diskuterats, har det ibland hävdats att det är olämpligt eller direkt felaktigt att göra besparingar i statsbidragen till kommunerna, eftersom det är statens budget som har ett underskott. Kommunernas budgetar är balanserade. hävdas det. Det är i teknisk mening korrekt, men det bygger på att kommunsektorn får ca 60 miljarder kronor från staten i olika former av statsbidrag. Det är faktiskt mer än hela underskottet i statens budget detta år. För att komma till rätta med statens budgetunderskott är det med andra ord nödvändigt att också titta på statens bidrag till kommunerna, som faktiskt svarar för ungefär en femtedel av alla statsutgifter exkl. statsskuldsräntor. Det är som jag ser det inte rimligt att kommunerna långsiktigt ökar ina skulder. Det finns därför l att begränsa expansionen sina finansiella tillgångar, medan staten ökar s både samhällsekonomiska och statsfinansiella i kommunerna liksom statsbidraget till dem. I allt väsentligt, fru talman, förefaller utskottsmajoriteten dela denna uppfattning. Den kritik som vi för fram från folkpartiets sida inriktas därför på tre punkter. För det första tror jag att många kommuner och landsting med visst fog känner sig en aning lurade av regeringen. Under förra årets valrörelse förnekades att det skulle finnas något behov av permanenta besparingar i fråga om statsbidrag till kommunerna. Tvärtom kritiserades folkpartiet, liksom de andra borgerliga partierna, för att vilja ta ifrån kommuner och landsting pengar som man påstod var nödvändiga för att värna den sociala tryggheten och för att skapa en rättvis fördelningspolitik. Detsamma sades för övrigt när folkparti-centerregeringen i början av 1980-talet föreslog besparingar gentemot kommunsektorn. Jag har självfallet ingenting i sak emot att regeringen nu insett att den hade fel, men jag kan också förstå de socialdemokratiska kommunaloch landstingspolitiker som känner sig besvikna över omsvängningen. Det hade, menar jag, varit betydligt rimligare att tala om redan när man kom till denna insikt, att det var nödvändigt med besparingar i statsbidragen till kommunerna. För det andra menar vi att de föreslagna besparingarna är alldeles för små. Med utgångspunkt i kommunernas beräknade inkomstökning 1987 — den ärskilt svår att beräkna grundas på lönesumman förra året och är därför inte — och också en rimlig inflationsprognos för 1987 kan man säga att skillnaden mellan kommunernas inkomster och utgifter kommer att bli starkt positiv. Vi har i folkpartiet beräknat att det med hänsyn till de utgiftsförändringar som följer av ändrad befolkningssammansättning — framför allt att det blir färre skolbarn men flera äldre personer — blir kvar ett ”överutrymme” på åtminstone 6 miljarder kronor för 1987. Vi har därför föreslagit att besparingar skall göras av den storleksordningen. I budgetpropositionen föreslog regeringen besparingar på bara 2,5 miljarder kronor. Samtidigt var regeringen uppenbarligen medveten om att denna summa var alldeles för liten, eftersom det redan i budgetpropositionen aviserades ytterligare besparingsförslag som skulle gälla kommuner och landsting. Vi menar att det hade varit önskvärt och rimligt och skulle ha skapat bättre förutsättningar för kommunalpolitiker och landstingspolitiker, att alla förslag presenterats samtidigt. Det tycker emellertid inte utskottets socialdemokrater, såvitt jag kan förstå. I dagens betänkande står det i det avseendet att omfattningen av de totala begränsningarna bör presenteras först när utförligare underlag om utvecklingen i kommunsektorn föreligger senare i vår. Däremot får jag säga att regeringen förefaller ha tagit ett visst intryck av kritiken, eftersom den presenterade förslag i går, i och för sig utan något utförligare underlag och faktiskt utan någon djupare beskrivning eller analys över huvud taget av förslagens effekter på kommuner och landsting. Man kan möjligen förmoda att regeringen hade funnit att den analys som gjorts, bl.a. i folkpartiets motioner, var tillräcklig. Gårdagens regeringsförslag innebär att kommunsektorn kommer att berövas ungefär 2,8 miljarder kronor 1987 och ytterligare ungefär 1,4 miljarder år 1988. Summan av detta innebär att regeringen därigenom har givit folkpartiet rätt i fråga om nivån för besparingarna gentemot kommunsektorn. Fru talman! Den tredje punkt på vilken vi har kritik mot regeringens politik gäller den valda metoden för besparingarna. 1985 valde man likviditetsindragningar. De skulle betalas tillbaka 1988, sade man. Några permanenta minskningar i statsbidragen skulle det inte vara fråga om. Det behövdes inte. I januari 1986, i budgetpropositionen, valde man att föreslå minskningar av ett antal specialdestinerade statsbidrag. Det handlade om sänkning av statsbidraget till lärarlöner, avskaffande av bidraget till barnoch ungdoms tandvården, sänkta bidrag till kollektiv persontrafik och vägbyggande och litet sådant. Den valda metoden vittnar enligt min mening om tyvärr bristande kunskaper om hur det kommunala budgetarbetet fungerar. Minskningen av sådana här specialdestinerade bidrag kommer nämligen i praktiken av kommunaloch landstingspolitiker att uppfattas som statliga pekpinnar om att det är just på de områden där s sbidragen minskas som staten anser att besparingarna skall ske. Jag är självfallet medveten om att det inte behöver vara så, men i praktiken kommer det mycket ofta att uppfattas på det viset. Vi anser från folkpartiets sida att sådana statliga pekpinnar varken är nödvändiga eller önskvärda, utan att kommuner och landsting själva bör få avgöra var och hur de begränsningar som är nödvändiga skall göras. Därför har vi sedan ett antal år förespråkat en generell metod för minskning av statsbidragen till kommunerna. Den innebär att en avgift läggs på kommunernas och landstingens totala skatteunderlag. Metoden har flera fördelar, som vi ser det. Den är neutral och lika för alla i den meningen att ingen skillnad görs t.ex. mellan olika stora kommuner, mellan olika rika kommuner eller mellan kommuner i olika delar av landet. Vårt förslag innebär att systemet för skatteutjämning på längre sikt görs om till ett helt inomkommunalt system. Det betyder att kommunerna själva katteutjämningssystemet till de fattigare kommunerna genom en avgift på skatteunderlaget. Därigenom minskas statens utgifter för skatteutjämningsbidragen, och på det viset blir det också en besparing för statsbudgeten. För 1987 har vi beräknat denna avgift till 55 öre per skattekrona, vilket ger ungefär 4,4 miljarder kronor i minskade statsutgifter. Vi har också föreslagit — på samma sätt som tidigare år — att någon kompensation till kommunerna för avskaffandet av beskattningsrätten gentemot företag inte skall utgå. Det innebär att staten besparas en utgift på un finansierar de överföringar som görs via är 1.6 miljarder kronor. Den totala besparingseffekten av de här generella metoderna blir alltså 6 miljarder kronor. Kommunerna får själva välja inom vilka områden och på vilka sätt besparingarna skall ske. Vi tilltror våra kommunalpolitiker förmågan att göra detta utan kommunala skattehöjningar och anser det därför olämpligt att införa en lag om kommunalt skattestopp. För att återgå till de valda metoderna: I gårdagens förslag presenterade regeringen ytterligare en metod för indragning av medel från kommunsektorn, nämligen en höjning av det kommunala grundavdraget. Den metoden kan synas generell i den meningen att den inte utpekar några speciella verksamhetsområden, men den är inte neutral mellan olika rika kommuner. I praktiken drabbar den nämligen ojämnt, eftersom de uteblivna skatterna genom det höjda grundavdraget slår proportionellt hårdare i kommuner med låg skattekraft än i kommuner med hög skattekraft. Vi anser att detta är felaktigt. Som ett inslag i skattepolitiken anser vi att marginalskattesänkningar är betydligt viktigare än det här lagda förslaget, och som en metod för kommunala besparingar föredrar vi vårt generella förslag. Jag vill — vilket även Björn Molin gjorde i förmiddags — påminna om att det är uppenbart att socialdemokraterna nu kommer till allt större insikt om att deras olika metoder för indragningar från kommunsektorn kanske inte är så lyckade i alla avseenden, medan folkpartiets metod är en ganska bra sådan. Vi har, som jag nämnde tidigare, avvisat minskningarna i fråga om de specialdestinerade bidragen. Beträffande alla dessa neddragningar förutom lärarlönerna har socialdemokraterna fått stöd av moderater och centerpartister, men förslaget om minskning av statsbidragen till lärarlöner kommer på grund av folkpartiets motstånd inte att förverkligas. Det hälsar vi med stor tillfredsställelse. Vi anser faktiskt att det är ganska olämpligt att peka ut lärarnas medverkan i undervisningen av barnen i skolan som ett passande besparingsobjekt. Det som hände i går i utbildningsutskottet var att socialdemokraterna valde att ansluta sig till folkpartiets metod med en sådan generell indragning som jag just har beskrivit. Jag vill gärna citera ur utbildningsutskottets i går justerade betänkande: ”Utskottet vill emellertid inte förorda den föreslagna formen” — det är alltså budgetpropositionens form — ”av teknisk lösning på hur ifrågavarande kostnadsansvar skall omfördelas mellan stat och kommun —-—=—. Enligt utskottets mening bör indragningen av medel från kommunerna i stället ske genom en generell metod, nämligen genom en avgift på kommunernas skatteunderlag. Därmed blir det inte nödvändigt att som föreslagits i propositionen minska statsbidraget till bl.a. driften av grundskolor och gymnasieskolor.” Jag tycker det är mycket tillfredsställande att utbildningsutskottets majoritet på detta sätt kunnat tillstyrka folkpartiets motion. Det gladde mig mycket att höra finansutskottets ordförande tala om den här händelsen med uppriktig glädje. Jag hoppas att han flera gånger kommer att känna uppriktig glädje över att överge socialdemokratiska förslag till förmån för folkpartistiska. Fru talman! Jag vill slutligen ta upp frågan om den nuvarande utformningen av de specialdestinerade bidragen. Enligt min mening är de i många fall alldeles för detaljerade och för styrande för verksamheternas utformning. Av samma skäl som vi inte vill peka ut vissa områden som lämpliga eller olämpliga besparingsobjekt vill vi inte heller att staten genom detaljregleringar skall föreskriva att verksamheten skall bedrivas på det ena eller det andra sättet. Därför har vi i andra sammanhang aktualiserat frågan om en ökad schablonisering av de specialdestinerade bidragen. Sådana förenkling ar och schabloniseringar bör göras i samband med att ett nytt förslag till system för skatteutjämning behandlas. En proposition härom var aviserad till senare i vår. Men detta har nu dementerats i ett pressmeddelande från finansdepartementet. Det förefaller som att det inte kommer någon proposition om skatteutjämning, vilket vi beklagar. Det kommer ändå att finnas anledning att återkomma till frågan om skatteutjämningssystem. Fru talman! Björn Molin har redan yrkat bifall till alla av folkpartiet avlämnade reservationer, varför jag inte behöver göra det.

Fru talman! Bo Lundgren tog upp två frågor. Jag skall börja med den senare, nämligen frågan om skattestopp. Precis som vi av flera skäl som jag nämnde tidigare tycker att det är viktigt med kommunal självstyrelse tycker vi att det är viktigt att kommunen själv beslutar om sin skattesats. Vi har därför under flera år motsatt oss att man inför en lag om kommunalt skattestopp. Vad beträffar Bo Lundgrens propåer om att vår metod skulle innebära något slags rundgång har jag faktiskt svårt att förstå dem. Jag kan inte inse att ett inomkommunalt system, där kommuner finansierar bidrag till fattiga kommuner, skall behöva kallas för ett rundgångssystem, som ju lätt får en negativ klang. Det handlar om att alla kommuner är med om att finansiera de bidrag som man enligt olika kriterier kommer överens om att betala ut till de kommuner som behöver bidrag. Detta är, som jag ser det, ingenting annat än en ganska solidarisk omfördelning mellan kommuner.

Herr talman! Jag tror att skillnaden mellan våra uppfattningar om de specialdestinerade bidragen är mindre än vad det kan förefalla. Folkpartiet har ju i många sammanhang föreslagit en ökad schablonisering. Om jag tolkar Bo Lundgren rätt är det i praktiken inte bara fråga om att avveckla bidragen och ta ifrån kommunsektorn alla pengar, utan man skall betala ut pengarna på grunder som utgör kriterier i skatteutjämningssystemet. Det handlar om ålderssammansättning, det handlar om glesbygd, tätbebyggelse o. d. Därvidlag kommer, som vi förmodligen alla har väntat oss, ett förslag inte nu till våren men förhoppningsvis senare. Det kommer kanske inte förrän nästa år, men det blir ändå ett förslag som just tar upp frågan om utformningen av kriterierna i skatteutjämningssystemet. Vi har för vår del mycket stora ambitioner att genomföra en schablonisering, medan vi däremot har litet svårt att på det sätt som Bo Lundgren förespråkar i det nu aktuella besparingsarbetet peka ut att när det gäller ett bidrag skall vi spara, när det gäller ett annat bidrag skall vi inte spara — anledningen kan ibland vara fördold för intresserade — men när det gäller ett tredje bidrag skall man återigen spara. Som gammal kommunalpolitiker vet jag — och det vet säkerligen Bo Lundgren också — att hur mycket man än predikar att det här inte skall uppfattas som en statlig pekpinne, är det i praktiken så att de verksamhetsområden där statsbidraget minskar i första hand utpekas som besparingsobjekt. Därför har vi inte velat på detta sätt markera vilka besparingsområden som skulle vara lämpliga eller olämpliga, utan vi har lämnat detta avgörande till de landstingskommunalt förtroendevalda. Det ser jag som en ganska viktig bit av den kommunala självstyrelsen.

Herr talman! Den kommunala sektorn, dvs. primärkommunernas och landstingens verksamhet, utgör en mycket betydande del av den svenska samhällsekonomin. Så skall det också förbli. Vi behöver som medborgare ofta ta dessa tjänster i anspråk. Det gäller kommunal vägoch vattenhållning, renhållning, utbildning, fritidsoch kulturaktiviteter, barnomsorg, färdtjänst, omsorg om våra äldre och landstingets sjukvård, för att ta några exempel. Formerna för verksamhetens bedrivande behöver ständigt uppmärksammas och diskuteras. Jag anser exempelvis att den diskussion som pågår i de flesta kommuner om arbeten i egenregi eller via entreprenörer kommer att resultera i en effektivisering av den kommunala verksamheten. Jag tror att vi, som ett resultat av den diskussionen, får en något ökad entreprenörsverksamhet, men jag tror att den stora vinsten är att förvänta i den effektivisering som uppstår i den egna verksamheten under den granskning som diskussionen leder till. Under senare år har kommunsektorns finansiella situation präglats av en uppbromsad konsumtionstillväxt och av likviditetsuppbyggnad. Konsumtionstillväxten är dock fortfarande mer än dubbelt så hög som förutsattes av långtidsutredningen år 1984. Det innebär att utrymmet för den privata konsumtionen har fått stå tillbaka i motsvarande mån, eftersom totalutrymmet sätter det gemensamma taket. Det finansiella sparandet har kunnat uppnås till följd av förhållandevis goda inkomster, effektiviserad verksamhet och den dämpade expansionstakten. De goda inkomsterna har sin huvudsakliga förklaring i de senaste årens höga skatteunderlag till följd av inkomstökningar som dess värre för enskilda ätits upp av samtidiga kostnadsökningar. För många kommuner och landsting med god likviditet utgör i dag ränteintäkterna för denna likviditet en betydelsefull del av intäkterna. Även för de närmast följande åren vet vi att kommunernas intäktssida kommer att förstärkas av samma skäl och genom den eftersläpning som det kommunala uppbördssystemet innebär. Det finns emellertid anledning att redan nu påpeka att om finansplanens och andras ambitioner om en återhållsam avtalsrörelse blir verklighet, kommer detta att innebära måttliga inkomstförstärkningar för kommuner och landsting under 1980-talets senaste år. Det kommer i sin tur att innebära att kommuner och landsting kan förväntas få en kärvare ekonomi vid ingången av 1990-talet. Herr talman! Det har i år varit svårt att få ett helhetsbegrepp över regeringens syn på den kommunala ekonomin. I finansplanen angavs besparingar i form av neddragningar av olika statsbidrag med knappt 2,5 miljarder, samtidigt som finansministern aviserade ytterligare neddragningar senare under våren. Han aviserade också i finansplanen en proposition om den kommunala skatteutjämningen. Detta besked har finansministern den 26 februari, i den s.k. nyfattigdomsdebatten, återtagit. I dag ger finansministern beskedet att förslag skall föreläggas riksdagen nästa år. Några frågor återstår dock att ställa, och eftersom finansministern inte längre är här ställer jag dem till regeringspartiets företrädare i kammaren. Varför detta dröjsmål med ett besked om hur den kommunala skatteutjämningen skall se ut? Kommer det kommande förslaget att föregås av en parlamentarisk utredning eller en ny parlamentarisk kommitté? Eller kommer förslaget att baseras på finansdepartementets egen genomgång? I går kom så beskedet att regeringen framlägger en proposition på skatteområdet som bl.a. innehåller förslag om höjda kommunala grundavdrag, vilket givetvis i högsta grad påverkar den kommunala ekonomin. Vi välkomnar från centerpartiet detta förslag om förhöjda kommunala grundavdrag, eftersom vi tidigare lagt exakt samma förslag i vår motion till pågående riksmöte. Beskedet i går är ännu ett inslag i den ryckighet som regeringen visar när det gäller den kommunala ekonomin. Ytterligare ett bidrag till denna ryckighet fick vi i går. Här är emellertid — såvitt känt — regeringen ännu icke inblandad. De socialdemokratiska och folkpartistiska representanterna i utbildningsutskottet föreslår regeringen att inte sänka statsbidraget till lärarlöner, vilket regeringen har lagt fram förslag om. Så långt tycker vi i centerpartiet att det är bra. För att tillföra statskassan den summa pengar som det ursprungliga förslaget innebar vill emellertid de socialdemokratiska och folkpartistiska ledamöterna i utbildningsutskottet ta ut en avgift på kommunernas skatteunderlag. Det ställer vi i centerpartiet oss inte bakom. Förslaget kan kritiseras på såväl konstitutionella som, framför allt, sakliga grunder. Därmed har jag också lämnat ett besked med anledning av Björn Molins vädjan tidigare i debatten om stöd för folkpartiets förslag om en kraftig avgift på det kommunala skatteunderlaget. Ryckigheten försvårar inte bara arbetet för oss i finansutskottet och i denna kammare. Nej, det allvarliga är att den försvårar planeringen för landsting och kommuner. Jag vill därför vädja till regeringen att inte dra frågan om skatteutjämningssystemet i långbänk. Klargör i stället för såväl politiker som tjänstemän i kommuner och landsting vilka planeringsförutsättningar de har att räkna med! Herr talman! Utskottet, med undantag av vpk, är överens om behovet av en neddragning av den kommunala sektorns inkomster och därav följande effekter på den kommunala expansionen. Vi är emellertid inte ense om sättet att göra dessa neddragningar. Centerpartiets ståndpunkter finns redovisade i reservation 25, till vilken, herr talman, jag härmed yrkar bifall. I centerpartiet accepterar vi de av regeringen i finansplanen föreslagna neddragningarna med ett viktigt undantag, nämligen besparingen på lärarlönerna. Vi anser nämligen att just utbildningen bör fredas från neddragningar, eftersom utbildning är en viktig investering för framtiden. Vi i centerpartiet anser att man också bör slopa den kompensation för utebliven kommunal beskattning av juridiska personer som för närvarande utgår till kommunerna. Det sammanlagda beloppet för denna kompensation uppgår till knappt 1,6 miljarder kronor. Vi föreslår vidare att det statliga bidraget till underhåll av s.k. statskommunala vägar minskas med 200 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Från centerpartiets sida har vi också föreslagit en förstärkning av den kommunala skatteutjämningen med 1 miljard. Bakom detta förslag ligger vår principiella uppfattning att kommunerna och landstingen är bättre betjänta av en förstärkning av den kommunala skatteutjämningen på bekostnad av de specialdestinerade statsbidragen. En sådan utveckling ger större utrymme för kommunerna att själva bestämma verksamhetens art och omfattning och minskar statens styrning. Det kommunala självbestämmandet ökar. I reservation 28 utvecklas hur detta övergångsvis kan ske. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 28. Värnandet om det kommunala självbestämmandet är skälet till att vi i centerpartiet tillhör den utskottsmajoritet som föreslår avslag på moderaternas motion om kommunalt skattestopp. Slutligen, herr talman, vill jag något utveckla vår syn på en höjning av det kommunala grundavdraget. Fördelarna med en sådan höjning ligger främst i att grundavdraget har en mycket klar låginkomstprofil, men den innebär dessutom att avtalsrörelsen underlättas och att trycket på kommunernas socialbidragskostnader minskar. Vii centerpartiet noterar med besvikelse att framför allt folkpartiet men även moderaterna föreslår sänkningar av grundavdraget, vilket för folkpartiets del innebär en skattehöjning med ungefär 900 kr. för alla inkomsttagare med inkomster utöver grundavdragsbeloppet. Lars Tobisson hävdade tidigare i debatten att höjningen av det kommunala grundavdraget gynnar dem som kan överföra kapital till sina barn så att dessa uppbär inkomster av räntor på upp till 11 000 kr. Det är med förlov sagt en mycket begränsad sanning. Jag har ingen i min bekantskapskrets som kan avsätta kapitalresurser i storleksordningen 100 000 kr. att överföras till och disponeras av barnen i familjen. Nej, de som verkligen tjänar på en höjning av det kommunala grundavdraget är människor med låga inkomster, dvs. deltidsarbetande, praktiskt taget alla studerande, stora grupper jordoch skogsbrukare samt de flesta pensionärer. Av dessa låginkomsttagare känner jag desto fler. Jag känner dessutom väl deras levnadsvillkor och behov av skattesänkningar.

Herr talman! Som riksdagsledamot med landstingsuppdrag upplever jag det som märkligt att i det här huset ständigt få höra uttalanden från regeringen och från de borgerliga om landstingens och kommunernas goda ekonomi. I stadshuset och landstingshuset, några kvarter härifrån, pågår arbetet med nedskärningar av verksamhet med hänvisning till den dåliga ekonomin. Besparingar har förekommit i kommuner och landsting under hela 1980-talet. Nu är det fråga om nedskärningar som kommer att ge effekter på områden långt utöver de verksamheter som direkt berörs. I det här sammanhanget vill jag också ta upp vad folkpartiet har uttryckt i dag, nämligen tillfredsställelse över att ha träffat en uppgörelse med socialdemokraterna, så att de specialdestinerade statsbidragen till lärarlöner nu inte skall röras. Med detta vill man förmodligen ge ett intryck av att man nu har fredat skolan. Men så är det inte alls. Det spelar ingen roll vilken teknisk lösning man väljer när man skall plocka pengar av kommunerna. Kommunerna måste skära ned verksamheten eller skaffa motsvarande inkomster någon annanstans. Och det är helt klart att kommunerna inte kommer att ha råd att låta skolan vara i fred. De kommer kanske inte att dra in på lärarna, men de kommer att dra in på skolmaten, på läromedel eller på andra viktiga aktiviteter i skolan. Genom att diffust tala om kommuner och landsting, som inte får expandera ytterligare, vill man förmodligen ge sken av att dessa skulle expandera i något slags egenintresse, dvs. av andra intressen än rent samhälleliga. Men det handlar egentligen bara om våra grundläggande behov av barnomsorg, äldrevård, undervisning och sjukvård — för att ta några exempel. De verksamheter som kommuner och landsting svarar för har också en mycket vidare betydelse. Merparten av de kvinnor som förvärvsarbetar har sina jobb inom kommuner och landsting. Kvinnorna är också helt beroende av den offentliga sektorns service för att kunna arbeta. Kommuner och landsting har alltså en avgörande betydelse för kvinnofrigörelsen. Den offentliga sektorn har också en stor regionalpolitisk betydelse. Den är egentligen det enda styrmedel som vi förfogar över när det gäller regionalpolitiken. Nedskärningar inom den offentliga sektorn öppnar alltid vägen för privata intressen. Ingen som förespråkar nedskärningarna i kommuner och landsting har i dag hävdat att vi nu skulle ha ett minskat behov av sjukvård, undervisning, barnomsorg osv. Men när våra behov kvarstår och samhället inte kan tillgodose dem — ja, då står det privata kapitalet berett. Sedan 1980 har staten systematiskt plundrat kommuner och landsting på pengar. Det rör sig om ca 27 miljarder inkl. 2,5 miljarder indragna statsbidrag i årets budgetproposition. Till detta kommer då också enligt Svenska Dagbladet 11 miljarder som är frysta hos riksbanken. Den i går lagda propositionen med förslag om skattelättnader kommer att ta ifrån kommunerna ytterligare 4 miljarder de närmaste åren. Vi har dessutom fått aviserat att ytterligare indragningar kommer att verkställas. I den här situationen finns det tre vägar för kommunerna att välja: höjd skatt, ökade avgifter eller nedskärningar i verksamheten. Vad föreslår regeringen och de borgerliga att kommunerna skall välja? Ökad skatt på den kommunala sidan kommer att äta upp de skattelättnader som nu föreslagits. Det drabbar låginkomsttagare hårdast, eftersom kommunalskatten inte är progressiv. Ökade avgifter drabbar dem som bäst behöver den samhälleliga servicen och omsorgen, dvs. de grupper som redan i dag befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge. Kvar är då bara nedskärningarna, och det är den väg som kommuner och landsting i dag tvingas välja. Det landsting som jag av naturliga skäl har största kännedomen om är Helsingforss läns landsting. Där skall vi göra besparingar inom sjukvården för 1986 på 181 milj.kr. För nästa år måste vi spara 249 milj.kr. Det vore intressant att höra regeringens bedömning av Helsingforss läns landstings ekonomi. Är Helsingforss läns landsting ett rikt landsting som har råd att avstå från statsbidrag? I utskottsbetänkandet noteras att den finansiella situationen i kommunsektorn sammanfattningsvis kan beskrivas som god men att det finns stora skillnader mellan enskilda kommuner och landsting. Vilka landsting och vilka kommuner är det som har gott om pengar? Det är väldigt viktigt att vi får ett besked på den punkten. Var finns pengarna i kommunoch landstingssektorn? Det är viktigt att vi får reda på det för att vi skall kunna bedöma om de nedskärningar som nu pågår i verksamheten görs på grund av det ekonomiska läget, eller om det är andra skäl som ligger bakom. I förra veckan, den s.k. sammanträdesfria veckan, besökte jag ett av vårt läns största sjukhus för att få diskutera direkt med vårdpersonalen och se effekterna av gjorda och kommande nedskärningar. Jag kunde konstatera att överbeläggningar numera är ett konstant problem. Tio sängar i korridoren på intagningsavdelningarna var vanligt. Genomsnittsvårdtiderna har förkortats så mycket som det går utan att det medför direkta hälsofaror. Personalen tvingas ständigt att välja vilka patienter som skall få behövlig sjukhusvård och vilka som skall sorteras ut. Dessa val måste sjukvårdspersonalen nu också göra när det gäller behandlingar. Det gäller allt — från att avgöra vilka som skall få tillgång till ett nytt, effektivt, skonsamt men dyrt röntgenkontrastmedel till att avgöra vilka som skall få en livsviktig behandling. Detta är den verklighet som döljer sig bakom diffusa uttalanden om att hejda expansionen i kommuner och landsting. Jag tycker att vårdpersonalen hittills har visat oss politiker en oerhört stor solidaritet. Politikerna har genom ekonomiska beslut begränsat vårdresurserna, men vi låter vårdpersonalen bildligt talat hålla i yxan. Och om vi sedan får läsa i tidningarna om att en patient, exempelvis på grund av hög ålder, inte fått all behandling som står till buds, då blir vi väldigt upprörda och säger att så här får det ju inte gå till. Jag undrar om vi i fortsättningen kan räkna med samma solidaritet som tidigare från vårdpersonalens sida. Vore det inte egentligen ärligare att politiker som anser att vårdresurserna kan minska också talade om vilka patienter som inte skall ha vård? Mot bakgrund av landstingens ekonomi och de stora eftersatta behov som finns inom sjukvården har jag skrivit en motion med förslag om nya finansieringsvägar för sjukvården. Sammanfattningsvis går motionen ut på att man skall utreda förutsättningarna för att ålägga företeelser i samhället som uppenbarligen förorsakar stora sjukvårdskostnader skyldighet att direkt svara för en del av sjukvårdskostnaderna. Som exempel har jag angivit sjukdomar förorsakade av alkohol, rökning, trafik och arbetsmiljö. Det finns givetvis fler sådana exempel. Att alkohol förorsakar sjukvården stora kostnader finns dokumenterat i flera undersökningar. Kostnaden för vård av alkoholskadade uppskattades till 10 miljarder kronor 1981, och det blir ett antal miljarder till i dagens penningvärde. Samtidigt tar staten årligen in 5 miljarder kronor i alkoholskatt. Det är därmed ett rimligt krav att en del av alkoholskatten skall tillfalla landstingen, eftersom det är landstingen som får städa upp efter effekterna av alkoholen. Det finns också beräkningar på hur stora sjukvårdskostnader trafikolyckorna förorsakar. Enligt institutet för hälsooch sjukvårdsekonomi uppgick sjukvårdskostnaderna 1982 till 760 milj.kr. Uppräknat till dagens penningvärde blir det 1,1 miljard kronor. Samhällets kostnader för arbetsskador är betydligt svårare att utläsa ur den statistik som vi har. Men även härvidlag finns det beräkningar från IHE, som visar att det rör sig om kostnader i storleksordningen 700 milj.kr. När det gäller andra skador förorsakade av arbetsmiljön finns det ingen dokumentation som visar vårdkostnaderna. Däremot finns det beräkningar som visar att den totala samhällskostnaden för belastningsskador — produktionsbortfall, förtidspensioneringar, sjukskrivningar osv. — skulle röra sig om ca 27 miljarder kronor årligen. Ett bifall till motionens förslag om en utredning skulle tjäna två syften.

Det andra syftet är att ge sjukvården nya inkomster, så att de eftersatta behov som finns inom sjukvården kan tillgodoses utan skattehöjningar och avgiftshöjningar. Motionen avvisas av utskottet med motiveringen att ”en bärande tanke i statsbudgetens uppbyggnad är numera att specialdestination av statliga inkomster till bestämt ändamål inte bör förekomma”. Enligt utskottet har riksdagen ”vid upprepade tillfällen ställt sig bakom denna princip”. Mot bakgrund av de familjepolitiska överläggningarna och de i går framlagda propositionerna framstår argumenten mot motionen knappast som trovärdiga. Varenda krona som barnfamiljerna skall få är specialdestinerad och tas från ett helt annat område, genom höjda oljeskatter och aktieskatter. Är det inte i stället så att det numera är en helt vedertagen princip att alla förslag om nya utgifter skall motsvaras av ökade inkomster? Ett annat uttryck för detta är de s.k. nolldirektiven som gäller för alla utredningar på det statliga området. Innebörden av detta är att en utredning inte får föreslå något som kostar pengar utan att samtidigt anvisa var pengarna skall tas. Det finns starka skäl att avskaffa nolldirektiven för utredningar inom handikappområdet. Det är helt enkelt en nödvändighet för att vi skall kunna genomföra det handikappolitiska programmet för 1980 talet som antogs av riksdagen 1983. Visserligen har jag numera förstått att det är skillnad på beslut och beslut som fattas av riksdagen. Vissa genomförs ordagrant omedelbart, medan andra blir så att säga vilande. Nog är det ändå genant om vi trots enigheten om det handikappolitiska programmet avstår från att lägga fram förslag bara för att vi skall följa nolldirektiven. Åtgärder inom handikappområdet handlar aldrig om att ge en grupp människor några extra förmåner, utan det handlar alltid bara om att på olika sätt möjliggöra för människor med handikapp att få del av de livsvillkor som vi andra har. Herr talman! Jag har här i dag i huvudsak talat för reservationerna nr 21 och 22 i detta betänkande som jag också yrkar bifall till.

Herr talman! När vi i utskottet diskuterade uppläggningen av dagens debatt framfördes det önskemål om en speciell ”kommunalrunda”. Jag konstaterar att Bo Lundgrens inlägg var mera ett övergripande skattepolitiskt resonemang än inriktat speciellt på kommunernas ekonomi. Jag skall återkomma till det i slutet av mitt inlägg. Herr talman! Kommunsektorns totala finansiella överskott har ökat i ganska stor omfattning de senaste åren. För 1986 förutses en ytterligare förbättring av detta överskott. Den kommunala likviditeten är generellt sett mycket god. För nästa år, 1987, kan situationen förbättras ytterligare om kostnadsutvecklingen kan hållas nere. Med de antaganden som utskottet gör om prisoch löneutvecklingen finns det goda förutsättningar för en avsevärd förbättring 1987. Den goda finansiella situationen får emellertid inte tas till intäkt för att tillåta en kraftig kommunal expansion. Skall vi lyckas med att få en tillväxt mot ökad ekonomisk balans måste den kommunala konsumtionens ökningstakt dämpas till den nivå som riksdagen förordade i samband med behandlingen av propositionen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken på medellång sikt 1984. Den förordade ökningstakten motsvarar en kommunal konsumtionsökning på ca 196 per år. Skulle den kommunala konsumtionen öka snabbare, innebär det att det realekonomiska utrymmet för löntagarna krymper. När de långsiktiga riktlinjerna behandlades av riksdagen var samstämmigheten stor, och en i stort sett enig remissopinion, inkl. löntagarorganisationerna, förordade det privatexpansiva alternativet, dvs. att en del av produktionsutrymmet skulle avsättas för privat konsumtion. Lyckas vi med att få ned den kommunala konsumtionsökningen till den nivå som motsvarar förändringarna i befolkningsstrukturen, skulle alltså ett betydande överskott uppkomma i kommunsektorn som helhet år 1987. Situationen varierar naturligtvis från kommun till kommun, men totalt sett skulle situationen bli mycket positiv. Utskottet anser, och detta synsätt har man också i de borgerliga reservationerna till finansutskottets betänkande, att det kommunala överskottet inte bör tillåtas öka utan bör användas för att minska statsbudgetens underskott. Regeringen har föreslagit att neddragningar skulle göras i vissa statsbidrag med sammanlagt 2,5 miljarder kronor. Moderaterna och centern har accepterat huvuddelen av dessa neddragningar, ca 1,9 miljarder, och föreslår dessutom ytterligare åtgärder som begränsar kommunernas resurser. Folkpartiet har andra förslag till begränsningar av de kommunala resurserna. Totalt rör sig förslagen om resursindragningar motsvarande 5,5—6,5 miljarder kronor 1987. Vi i utskottsmajoriteten kan också tänka oss resursindragningar av den storleksordningen. Vi anser emellertid att vi bör avvakta något med att ange det totala beloppet och på vilket sätt indragningarna bör ske. Dels kommer ytterligare utredningsmaterial om den kommunala ekonomin att föreligga senare i vår, dels vet vi inte hur utskotten och riksdagen kommer att ställa sig till de konkreta neddragningarna på olika områden som regeringen föreslagit i budgetpropositionen. När detta klarnat får vi ta ställning till den totala omfattningen av åtgärder gentemot kommunsektorn. Därtill kommer att vi måste beakta regeringens i går framlagda förslag om höjda kommunala grundavdrag. Det förslaget innebär, med den utformning det har, att kommunernas inkomster reduceras med 2,4 miljarder kronor redan år 1987. Behovet av ytterligare eller andra åtgärder får vi ta ställning till senare i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. Men det är värt att notera att stora överensstämmelser råder om storleken av indragningarna, 5—6 miljarder kronor. Jag tycker att det i detta läge hade varit naturligt att utskottet stannat vid att konstatera denna gemensamma syn på behovet av och storleken av de åtgärder som bör vidtas och att man hänvisat till att denna fråga kommer att behandlas senare i vår när ytterligare material föreligger. Vi kommer t.ex. senare att veta hur stora skatteutjämningsbidragen för år 1987 kan beräknas bli. Det är olyckligt att partiernas företrädare i utskottet så hårt binder upp sig till sina förslag i partimotionerna. Vi har ju trots allt inte all information vi behöver för att ta ställning. Vi bör vänta några månader med att slutgiltigt utforma förslagen för kommunerna. I detta skede kan vi konstatera att det är bra om de neddragningar som föreslås i budgetpropositionen kan genomföras som ett första steg. I nästa steg tar vi ställning till de ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Det är viktigt att de kommuner som har en ekonomiskt utsatt situation, och som drabbas särskilt hårt av de åtgärder som kan komma att vidtas, kompenseras för detta inom ramen för de extra skatteutjämningsbidragen. Jag vill hänvisa till vad utskottet säger om detta med anledning av motion Fi307 om kompensation för indragning av statsbidrag till kommunerna, där vi också uttalar att det måste till speciella insatser för att kompensera de mest utsatta kommunerna. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Låt mig mycket kort kommentera några delar av Bo Lundgrens inlägg. Som jag sagt var det mer ett allmänt skattepolitiskt resonemang än ett anförande med anknytning till kommunerna, även om man kan göra vissa kopplingar. Han talade om höjningen av skatten på olja med 200 kr. per kubikmeter och han undrade hur man kunde acceptera det. Strax innan finansministern lämnade kammaren redovisade han bakgrunden till oljeskattehöjningen och också den utveckling som man kan förutse när det gäller de internationella oljepriserna. Den innebär i princip att de för närvarande relativt låga priserna kommer att sjunka ytterligare med ca 500 kr. Finansministern hävdade att man inte minst av energipolitiska skäl ansåg det rimligt att höja skatten med det belopp som här har nämnts. Så talade Bo Lundgren om någon fyrapersoners familj som skulle förlora 4000 kr. 1987. Den uppgiften är icke riktig, Bo Lundgren. Den är förmodligen specialkonstruerad på något sätt. Den stämmer inte överens med de underlag för beräkningar som finns i dag.

Herr talman! Arne Andersson ansåg att utskottet egentligen skulle ha kunnat vänta med att ta ställning till de kommunala besparingsförslagen. För mig lät det som om han tyckte det var en ovänlighet från oppositionens sida att vi inte ville göra detta. Jag vill därför bara påpeka att problemet var att regeringens förslag inte var kända; oppositionen hade ju presenterat sina förslag. Det är en mycket enkel metod som vi från folkpartiets sida har föreslagit — den kräver inte alls någon mer ingående diskussion om just det tekniska förfaringssättet. Men eftersom Arne Andersson ändå tog upp detta i sitt anförande skulle jag vilja fråga om han har någon anledning att förmoda att det utöver vad som presenterades i går i form av höjt grundavdrag kommer ytterligare besparingsförslag riktade mot kommuner och landsting. Det kunde vara intressant, inte minst för kommunalpolitiker, att få en liten förvarning om det. Jag tolkade ett av finansministerns inlägg så att det kanske inte var alldeles omöjligt att det skulle komma något sådant förslag; han menade att kommunernas finansiella situation var mycket god även efter gårdagens förslag om indragningar av ytterligare 4 miljarder kronor. Jag undrar alltså om Arne Andersson i Gamleby kan bekräfta att det kommer ytterligare besparingsförslag.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby tyckte att vi från oppositionens sida skulle ha nöjt oss med att deklarera vårt deltagande i det totala besparingsmålet och inte angivit vägarna dit. Men vägarna för att nå målet är ju väsentliga. För vår del kan vi notera att vi efter utskottsbehandlingen har fått gehör när det gäller höjningen av det kommunala grundavdraget. Vi ser fram mot att få gehör också för våra övriga förslag. Arne Andersson berörde också kompensationen till de mest utsatta kommunerna. Jag tycker nog man skall behandla den frågan med utomordentligt stor varsamhet och i första hand ställa sig frågan vad orsaken är till att en del kommuner har hamnat i den situationen. Precis som när det gäller våra egna familjeekonomier finns det för kommunerna i princip två sätt att hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan man göra dels av egen förskyllan, dels som ett resultat av omständigheter som man inte råder över. I principen om det kommunala självstyret ligger att man får vara beredd att ta ansvar för de omständigheter som man råkar i av egen förskyllan. Genom det kommunala skatteutjämningssystemet försöker vi täcka upp ekonomiska svårigheter av det andra slaget, dvs. sådana som man råkar i genom omständigheter som man inte råder över. Det är det som är anledningen till att vi från centerpartiets sida redan i det här skedet har föreslagit att det kommunala skatteutjämningssystemet skall förstärkas med 1 miljard kronor.

Herr talman! För att ta de goda nyheterna först vill jag börja med att uttrycka vpk:s tillfredsställelse över att finansministern och Arne Andersson i Gamleby här i dag har meddelat att en del av de medel som frysts hos riksbanken skall återbetalas till kommuner och landsting som har ett svårt ekonomiskt läge. Men vi är inte överens om att ekonomin i landstingen över lag är så där strålande. Jag har inte heller fått något besked om var alla de pengar skulle finnas som man hänvisar till när man talar om landstingens goda ekonomi. Om det är några landsting som har en god ekonomi vill jag påstå att det i så fall är en skenbart god ekonomi. Det är helt enkelt ett resultat av de nedskärningar som man under hela 1980-talet tvingats göra. Det finns inte ett landsting här i landet som har fullföljt de planer på utbyggnad av den öppna vården som det fattades beslut om i slutet av 1970-talet. Den utbyggnaden av den öppna vården skulle ersätta neddragningar som gjordes inom den slutna vården. Det finns vidare stora eftersatta behov inom kommunerna när det gäller barnomsorgen och äldrevården samt på handikappområdet. Finns det någon kommun som har full behovstäckning i fråga om barnomsorgen? Det finns ingen kommun som till fullo har uppnått de mål som ställdes i det handikappolitiska programmet. Skulle någon kommun eller något landsting händelsevis få pengar över, så finns det alltså stora hål att stoppa dem i. Så till frågan om landstingens likviditet. Det finns angivet att den samlade likviditeten i landstingen för 1984 var drygt 14 miljarder kronor. Det stämmer, men denna summa var mycket ojämnt fördelad. Likviditeten i procent i förhållande till utgifterna uppgick 1984 till 19,2. År 1985 har likviditeten sjunkit till 12 miljarder och genomsnittligt 15,2 20 i förhållande till utgifterna. Det finns alltså en rad landsting som ligger under 10 90 i likviditet, dvs. de är nära konkursnivån. Det är väl ändå inte till konkursens brant vi skall driva kommuner och landsting.

Herr talman! Bo Lundgren ställer frågor om den socialdemokratiska valrörelsen. Dessa frågor är i högsta grad irrelevanta. Nu känner jag Bo Lundgrens debatteknik och blir alltså inte förvånad. Faktum är dock att de konsekvenser som Bo Lundgren drar av vissa sifferuppgifter är alldeles felaktiga. Det är klart att man kan sätta sig ned och skriva sifferkombinationer och nästan få svart till vitt eller tvärtom. De sifferuppgifter som Bo Lundgren har lämnat här i kammaren stämmer alltså inte. Anne Wibble påtalade att regeringens förslag till besparingar är för små. I anslutning till kompletteringspropositionen avser regeringen att ta fram ytterligare underlag för fler besparingar. En del besparingsförslag presenterades i går, men sannolikt kommer det alltså ytterligare något i anslutning till kompletteringspropositionen. Därmed har jag besvarat den fråga som ställdes i sammanhanget. Jag delar Margö Ingvardssons uppfattning att det finns flera landsting och kommuner som har mycket dålig ekonomi. Men det finns också de som har en mycket god ekonomi. Problemet med den dåliga ekonomin är dock mycket allvarligt. Avsikten är emellertid att genom speciella insatser via skatteutjämning se till att kommuner med dålig ekonomi inte drabbas särskilt hårt i förhållande till övriga kommuner. Sedan talar Margö Ingvardsson rent allmänt om ekonomin och att den behöver förbättras. Var finns pengarna, frågade hon också. Ja, de finns inte, de har tagit slut, och det måste vi göra något åt. Stat, landsting, kommuner och enskilda måste hjälpas åt för att klara ekonomin. Jag tror också att det kan lyckas med gemensamma ansträngningar.

Herr talman! Jag får tacka Arne Andersson för beskedet. Jag tolkar det som att det sannolikt kommer ytterligare besparingar även efter gårdagens förslag. Det är då inte omöjligt att det blir regeringspartiet som kommer med de största indragningarna gentemot kommunsektorn, vilket är en hastig omsvängning från debattläget för några månader sedan. Jag tycker att det är litet synd att beskeden kommer droppande i små portioner till kommuner och landsting. Det hade varit rimligare att ge besked från början, inför det kommunala och landstingskommunala budgetarbetet, om vilka förutsättningar som man skulle ha att räkna med för år 1987. Det kommunala budgetarbetet pågår ju som bäst nu, och om kommuner och landsting skall vänta till dess beslut har fattats med anledning av förslag i kompletteringspropositionen, betyder det att det inte blir förrän i slutet av maj eller i början av juni. Då har de kommunala facknämnderna i mycket stor utsträckning redan behandlat färdigt sina budgetförslag. Om man ändrar de ekonomiska förutsättningarna på ett så sent stadium betyder det i praktiken att man förskjuter det politiska beslutsfattandet från sakkunskapsnämnderna i kommuner och landsting till kommunstyrelse och förvaltningsutskott, och det tycker jag att det vore bra om man kunde undvika. Vi kan möjligen hoppas att socialdemokraterna inte heller ser detta som något önskvärt och att det kanske inte behöver uppträda så våldsamt ofta.
Herr talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till Arne Andersson i Gamleby: Varför den här ryckigheten? Jag har ännu inte fått något besked. Varför den här bristen på besked till landsting och kommuner? Möjligen kan det kopplas till det påstående som Arne Andersson gjorde i föregående replik, där han talade om besparingar och exemplifierade dem med gårdagens förslag. Den enda besparing vi kan återfinna med anknytning till den kommunala sektorn är höjningen av det kommunala grundavdraget. Då finns det väl skäl att påpeka att höjningen av det kommunala grundavdraget är en besparing i den kommunala sektorn men inte för statskassan. Den besparingen tillfaller de enskilda medborgarna och i första hand låginkomsttagarna. Vad var det som gjorde att man inte redan från början i finansplanen kunde ange den här åtgärden som ett förslag? Sanningen är väl den, Arne Andersson, att regeringen hade glömt bort låginkomstprofilen i sina förslag. Och anledningen till att man i det här avseendet bidrar till ryckigheten är att man brutalt har blivit påmind om behovet av denna låginkomstprofil — en profil som vi var medvetna om redan när vi lade fram förslagen under den allmänna motionstiden.

Herr talman! I sin replik till mig höll Arne Andersson med om att det finns många kommuner och landsting som har en mycket besvärlig situation. Om vi hade mera tid på oss, kunde vi kanske bli överens också om att den s.k. goda ekonomin i kommunsektorn över huvud taget enbart är en skenbart god ekonomi. Problemet, sade Arne Andersson, är att det inte finns några pengar i samhället. Men riktigt så illa ställt är det ju inte. Det finns gott om pengar i samhället; det är bara det att de är väldigt ojämnt fördelade. Kommunernas och landstingens samlade likviditet har nämnts i dag, och den uppgår till 35 miljarder. Men då kan man väl också titta på de stora företagens likviditet. Jag har en siffra som jag har tagit ur ett av Gunnar Strängs tal. Han säger att de största företagens likviditet rör sig om 175 miljarder kronor. Det är väl en likviditet som vi kunde tala om någon gång från denna talarstol. På samma sätt som man delar upp det stora budgetunderskottet på oss var och en och talar om för oss hur mycket vi är skyldiga vore det väldigt trevligt om man delade upp de samlade förmögenheterna hos företagen i landet, de 175 miljarderna t.ex., på oss var och en och talade om, hur stora tillgångar vi egentligen har. Men det görs inte. Tillgångarna får vi aldrig vara med och dela på. Det är bara budgetunderskottet som delas ut till oss alla. Eftersom det ändå finns så stora likvida medel i samhället anser vi att man kan öka aktieskatten, ta skatt på realräntorna, lägga skatter på stora förmögenheter osv. och göra en omfördelning, så att kommuner och landsting kan fortsätta sina viktiga verksamheter. Det är ju inte så, att vi inte har behov av de verksamheter som kommuner och landsting svarar för. Arne Andersson vet precis som jag, att om kommuner och landsting inte kan svara för barnomsorg, sjukvård, undervisning osv., kommer det privata initiativ i stället.
Herr talman! Rolf Kenneryd frågade mig tidigare varför det blev ett så stort dröjsmål när det gäller skatteutjämningsförslaget. Förslaget, som har beretts av en särskild kommitté, har varit ute på remiss, och remissuppfattningarna var starkt delade. Man hade omfattande förslag till justeringar i det ursprungliga förslaget. Regeringen ansåg inte att det var möjligt att arbeta fram det på så kort tid. Det kommer tillbaka, men man ansåg ändå att man inte hann. Jag tycker att det då var riktigt att vänta med att föra fram detta förslag så att det blir väl genomarbetat och så att man får arbeta sig igenom alla kompletteringsförslag som har kommit fram i remissomgången.

På detta sätt menar jag att kommunerna har alla möjligheter att beakta utvecklingen när det gällen budgetarbetet. Även det som tas upp i kompletteringspropositionen menar jag att kommuner och landsting har möjlighet att beakta vid sitt kommande arbete. Även om facknämnderna lägger fram sina förslag nu finns det möjligheter att under hand fram till hösten göra justeringar i dessa sammanhang. Det är väl ett faktum att kommunerna har en god ekonomi i relation till statens ekonomi. Det finns stora variationer — det har jag sagt tidigare. Jag förstår inte Margö Ingvardssons allmänna resonemang i dessa sammanhang. Jag tror att också Marg6ö Ingvardsson ytterst är medveten om att det i dagens ekonomiska läge inte skulle vara möjligt att låta kommuner och landsting utvecklas helt vid sidan om den allmänna statliga ekonomiska utvecklingen.

Herr talman! Jag har antecknat mig på talarlistan därför att jag har väckt en motion som jag gärna vill ge några synpunkter på. Hela dagen har jag varit en tålmodig lyssnare till denna debatt, och jag vill bara göra ett par randanmärkningar. Jag har sysslat med ekonomi större delen av mitt liv, varför detta kan motiveras. Jag hörde om igen diskussionen om valutaregleringen. Socialdemokraterna försvarar denna in till sista droppen och talar om hur nödvändigt det är att ha den. Det spelar emellertid inte någon roll om vi har högkonjunktur eller lågkonjunktur, om vi har balans i utrikesbetalningarna eller ej, valutaregleringen har hela tiden ansetts vara nödvändig. Nu har vi haft den nära ett halvt århundrade. Anledningen till att den anses nödvändig är naturligtvis att en valutareglering är ett utmärkt sätt att reglera ett samhälle när man vill styra samhället in i minsta detalj. Vi vill däremot avskaffa valutaregleringen, eftersom vi anser att det är ett viktigt steg mot ett frihetens samhälle. Talet om aktiekurserna kommer nu tillbaka om igen. Jag vill barä nämna, eftersom det inte har nämnts, att en anledning till de stora höjningar som nu har gjorts var att vi hade utdelningsstopp förra året, men däremot inte något lönestopp. Det är huvudförklaringen. Att aktiekurserna stiger kan inte vara till några löntagares nackdel — de kapitalvärden som omsätts på börsen tas inte på något sätt från löntagarnas löner, utan det är faktiskt positivt med en sådan utveckling. Herr talman! Jag har ju väckt en motion där jag framfört idén att riksdagen skulle begära att regeringen lät utarbeta en skrift med rubriken: Kompensation för inflation — en illusion. Den riktar sig naturligtvis i första hand till finansministern, och det är litet dystert att konstatera att motionen så att säga kommit bort. Man talar om gräsrötter. Det finns gräsrötter utanför riksdagshuset som tycker att de har svårt att komma i kontakt med ledamöterna. Men det finns även ett stort antal gräsrötter här i riksdagen — vi har svårt att få kontakt med statsråden. Statsråden håller sig borta, och vi har få ledamöter att tala inför. Vad vi säger kommer emellertid till protokollet, och vi vet att dessa studeras livligt av statsråden. Tyvärr har finansutskottet avstyrkt min motion, men enligt min uppfattning bygger det avstyrkandet på bristfälliga grunder. Avstyrkandet inleds således med följande påstående: ”Inflationsproblemen har under det senaste decenniet alltmer kommit i förgrunden i den politiska diskussionen.” Som bekant har inflationsproblemet stått i förgrunden under mycket längre tid. Det har följt mänskligheten nästan lika länge som vi haft betalningsmedel. I slutet av 200-talet e. Kr. uppgick inflationen i Romarriket under en tioårsperiod till inte mindre än 1 000 26! Under 1600-talet och 1700-talet diskuterade man livligt orsakerna till inflationen, för att inte nämna 1800-talet, då klassikerna inom nationalekonomin gick in i diskussionen. Men låt mig, herr talman, göra ett hopp i historien, eftersom jag antecknat mig för blott ca tio minuters taletid, till år 1956. Då skrev dåvarande finansministern Gunnar Sträng i förordet till en skrift som på sin tid var mångomtalad: ”I den dagsaktuella samhällsdebatten intar de ekonomiska problemen sin givna förgrundsställning.

Finansminister Sträng daterade förordet i december 1956, och det var sex professorer i nationalekonomi som tog till orda och redovisade sina synpunkter på receptet mot inflation. I sitt försök att föreslå botemedel mot samhällssjukdomen inflation var de förvisso inte klädda i några oskuldsfullt vita läkarrockar. Mest realistisk tycks mig Torsten Gårdlund vara i den här skriften. Han förklarade helt enkelt att inflationen är en politisk fråga. Han skrev: ”Problemet är inte vad vi har att göra utan hur vi skall kunna nå enighet om de åtgärder vi redan vet vara de rätta: offentlig sparsamhet, skärpt konsumtionsbeskattning, återhållen kreditgivning, vettiga anspråk på inkomststegring.” Inflationen är väl egentligen något av en psykosomatisk samhällssjukdom. Vad jag har i tankarna är att finansdepartementet låter utarbeta en kortfattad och lättfattlig skrift om varför det är en illusion att tro på kompensation för inflation. Finansministern talade om möjligheten att få arbetsmarknadens parter att medverka till avtal som bevarar den samhällsekonomiska debatten. Arne Gadd hade i ett av sina inlägg en passus som löd: allt under förutsättning att arbetsmarknadens parter sluter avtal som är förenliga med samhällsekonomisk debatt. Arne Gadd talade också flera gånger om de pedagogiska insatser han försökte göra i debatten. Men, herr talman, här går ju nu löntagarnas organisationer ut och kräver just kompensation för inflation i sina löneavtal, trots dessa oändligt utdragna diskussioner. Därför, herr talman, tycker jag att finansutskottets påpekande att ”Sambandet mellan nominella löneökningar, vinstmarginaler, prisstegring och utebliven eller minskad reallön har belysts i en mängd olika debattskrifter och debattartiklar” är ganska poänglöst. Det har ju inte hjälpt. Det har sagts av någon att det är med inflationen som med synden — varje regering fördömer den, men varje regering praktiserar den likafullt. En grupp kan givetvis kompensera sig för inflationen en kort tid, men det sker då på andra gruppers bekostnad. En hel nation kan aldrig kompensera sig för inflationen. Därför är de s.k. följsamhetsklausuler som man har i vissa avtal fel tänkta från början. Ändå får vi höra från ledande politiker att en viss kompensation är rimlig. Det är den inte, herr talman! Det är just detta som en liten skrift klart och lättfattligt borde illustrera. Mitt förslag är därför, herr talman, att finansministern låter utarbeta en liten skrift med titeln Recept mot kompensationstänkande, därmed alluderande på Gunnar Strängs initiativ från mitten av 1950-talet. Och inte skulle väl någon sörja, herr talman, om detta till effekt finge att svenska folket berövades en illusion!

Herr talman! Jag kan replikera till Arne Gadd att jag faktiskt tidigare i dag tänkt på problemet — här förekom ju av skilda anledningar en del longörer — huruvida en eventuell kompensation för inflation via justering av skatteskalor är en typ av illusion. Jag anser där att riksdagen avhänder sig sin skyldighet att beskatta svenska folket — och att i första hand beskatta det så litet som möjligt — om vi låter inflationen höja skatterna. Den avgörande frågan är om riksdagen skall bestämma vilken skattenivå vi skall ha — numera har vi ju ett högt skattetryck — eller om vi skall låta andra krafter göra det. Det är ju andra krafter som bäddar för den inflation som äger rum i samhället. Jag gör alltså ett undantag för just kompensation via indexskyddade skatteskalor för en stigande skatt som riksdagen inte har beslutat om.

Herr talman! Låt mig börja med att lyckönska regeringen och den nyvalde statsministern till att få arbeta under så gynnsamma ekonomiska förhållanden. Svensk ekonomi har nu en gyllene möjlighet att undanröja de strukturella obalanserna. Nu handlar det om att ta till vara de goda yttre omständigheter som råder och som har infunnit sig. Jag tänker givetvis på den internationella högkonjunktur vi upplevt under senare år, de fallande oljepriserna, den sjunkande dollarkursen och den stigande D-marken samt den allt lägre internationella räntenivån. Då alla väntade på en ny lågkonjunktur och de positiva effekterna av devalveringarna började ebba ut, förbyttes hotet om en lågkonjunktur till en försiktig optimism. Tillväxten i våra viktiga konkurrentländer beräknas öka, och inflationstakten sjunker: gynnsamma omständigheter som gör att vi får räkna om prognoserna för bytesbalansen, som nu tycks få ett smärre överskott 1986, och den lägre inflationstakten som gör det lättare att få till stånd låga nominella löneavtal. Det kan emellertid vara på sin plats att påpeka att de yttre omständigheter som vi i Sverige betecknar som goda karakteriseras helt annorlunda i många andra länder. I exempelvis Nigeria och Mexico, två skuldtyngda oljeländer, gläder man sig förvisso inte åt fallande oljepriser. I vårt grannland Norge är inte heller oljepriserna orsak till hurrarop. Jag vill gärna ge ett erkännande till regeringen för den ekonomiska politik som förts. Regeringen har de facto lyckats bryta statsutgifternas ökningstakt. I reala termer är statsutgifterna exkl. statsskuldsräntorna t.o.m. lägre enligt prognosen för 1985/86 än utfallet för förra budgetåret. Bakom den positiva budgetutvecklingen i Sverige gömmer sig emellertid också dels ökade skatteintäkter som beror på att regeringen inte lyckats få ner löneökningstakten, vilket inger allvarliga farhågor för framtiden, dels en under senare år omfattande budgetteknisk omfördelning av statsutgifterna, som minskar utgifterna enbart på papperet. Dessutom har en stor del av de ökade intäkterna för staten berott på höjda skatter, vilket förstås minskar flexibiliteten i ekonomin och hämmar möjligheten att effektivt utnyttja vårt lands produktionskapacitet. Herr talman! I kds ekonomisk-politiska motion har vi presenterat våra förslag och vårt synsätt på hur en politik som leder till balans kan se ut. Vi delar naturligtvis regeringens uppfattning, som kommer till uttryck i finansplanen, att avtalsrörelsen intar en nyckelroll i den ekonomiska politiken. Löneökningstakten är en av de viktigaste faktorerna för inflationens utveckling. På kort sikt beräknas 1 96 löneökning resultera i 0,2—0,3 9o höjd inflationstakt. På lång sikt får alltför höga nominella löneökningar en starkt inflationsdrivande effekt. En inflation i Sverige som ligger högre än i våra konkurrentländer innebär, om inte produktiviteten ökar i motsvarande grad, att konkurrenskraften gröps ur och att marknadsandelar för svenska företag förloras på både hemmamarknaden och exportmarknaden. Enligt OECD-sekretariatets senaste prognos beräknas timkostnaderna i våra viktigaste konkurrentländer öka med 4,5 90 i år. Med istort sett nollavtal stiger de svenska timkostnaderna med 5,5 20. Sedan 1983 har de svenska lönekostnaderna ökat betydligt mer än hos våra konkurrentländer. Lyckas vi inte nu, när effekterna av devalveringarna 1981 och 1982 börjar avklinga, bibehålla och förstärka vår konkurrenskraft gentemot omvärlden, finns bara två alternativ — nya devalveringar eller kraftigt ökad arbetslöshet. Att devalvera ytterligare en gång vore förödande för svensk ekonomis trovärdighet, och att medverka till en politik som medför en hög arbetslöshet är oförenligt med ett kristdemokratiskt synsätt. Herr talman! Den hårda kritik som från olika grupper riktats mot regeringen för brister i fördelningspolitiken visar att regeringen på denna punkt inte lyckats. Skall fackföreningsrörelsen kunna gå med på låga nominella avtal, och kunna få förståelse för sådana avtal bland medlemmarna, måste fördelningspolitiken ge de svaga grupperna ett extra tillskott. Jag har stor förståelse för att den fördelningspolitiska debatten skjutit fart då människor får uppleva reallöneförsämringar samtidigt som miljonärerna blir fler och fler. Det verkar som om en del icke-socialistiska politiker och ledarskribenter är så psykologiskt okänsliga att de inte inser att de många börsklippen är mentalhygieniskt påfrestande under en viktig lönerörelse då kampen mot inflationen är så angelägen. Mot denna bakgrund är det också förvånande att vissa politiker på fullaste allvar tycks mena att man under nuvarande känsliga avtalsrörelse kan sänka skatten kraftigt enbart för höginkomsttagare. Vem skulle kunna regera i det psykologiska klimat som då uppstod? I kds ekonomiskoch skattepolitiska motion anvisar vi en rad fördelningspolitiska åtgärder som vi anser skulle underlätta avtalsrörelsen och samtidigt bidra till ett rättfärdigare samhälle. Låt mig nämna några: - Vi vill sänka momsen på baslivsmedlen med 10 procentenheter. Den utgiften skulle finansieras med en höjning av momsen på övriga varor med 1,9 procentenheter. — Vi vill införa vårdlön, som ökar valfriheten för småbarnsföräldrar och samtidigt ger familjer med en hemarbetande förälder ökad köpkraft. — Vi vill också att det skall finnas rätt att tudela inkomsten vid beskattningen. Detta skulle bättre än nuvarande system anpassa skatteuttaget till försörjningsansvaret. Låt mig ge ett exempel på hur orimligt nuvarande skattesystem slår mot två olika familjer med samma totalinkomst och samma utgifter. Om båda makarna i en familj arbetar halvtid, så att föräldrarna kan turas om att vara tillsammans med barnen, betalar de 38 000 kr. i skatt vid en inkomst på 65 000 kr. vardera — alltså sammanlagt 130 000 kr. Är däremot arbetsmarknaden sådan att detta ej är möjligt eller om en av föräldrarna vill vara hemma tillsammans med barnen på heltid medan den andra föräldern förvärvsarbetar på heltid blir skatten 49 000 kr. vid en inkomst på 130 000 kr. Trots att dessa familjer har samma inkomster, samma utgifter, samma försörjningsansvar ökar alltså skatten med 11 000 kr. En tudelning av inkomsten vid beskattning skulle utjämna denna orättvisa och jämställa olika familjetyper med varandra. —- Vi vill också ha ökade regionalpolitiska insatser. Dessa insatser presenterar vi i särskilda motioner — och det är åtgärder som onekligen skulle förbättra sysselsättningen i glesbygden. Vi vill för detta anslå 300 milj.kr. utöver vad regeringen föreslår. I regeringens skatteproposition föreslås bl.a. en höjning av grundavdraget från 7 500 kr. till 9 000 kr. år 1987 och till 10 000 kr. år 1988, vilket skulle ge alla inkomsttagare en liten skattesänkning. I kds har vi alltid ivrat för att samhället i första hand skall prioritera skattelättnader för barnfamiljer som bevisligen har det mycket svårt, dvs. enförsörjarfamiljer och de med en deltidsarbetande. Regeringens skatteförslag är sympatiskt i så måtto att det innebär sänkt skatt för samtliga inkomsttagare. Nackdelen med regeringens förslag är att skillnaderna mellan familjer med två förvärvsarbetande och dem med en förvärvsarbetande ytterligare förstärks. Fördelningspolitiken måste ta hänsyn till hur hushållens ekonomi ser ut, och då framstår en tudelning av inkomsten vid beskattningen som en mer angelägen åtgärd än en höjning av grundavdraget. Jag vill också, herr talman, klargöra att kds inte accepterar regeringens förslag till höjd oljeskatt i dagens läge. För att avtalsrörelsen skall underlättas, speciellt i tjänstemannagrupperna, och för att inflationen inte skall höja skattetrycket bör skatteskalorna indexskyddas och marginalskatterna sänkas ytterligare. Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning även om vi skulle vilja gå snabbare fram. Alla med inkomst under 6,5 basbelopp, för närvarande 151 500 kr., borde redan nästa år få maximalt 50 20 i marginalskatt. Dessutom bör marginalskattetaket sänkas till 70 96. Genom att bädda för låga nominella löneökningar, ta till vara det gemensamma som finns mellan opposition och regering och utnyttja de resurser som finns i samhället — både människor och maskiner — kan vi i Sverige få skutan på rätt köl. Om vi misslyckas med detta och konkurrenskraften därigenom urholkas och en lågkonjunktur kommer med stigande arbetslöshet och krympande exportmarknad som följd, drabbar det knappast de välutbildade, de yrkeserfarna höginkomsttagarna. Det blir de lågutbilda de, de unga, de som redan i dag har det bekymmersamt, som får betala priset för en misslyckad ekonomisk politik. Därför måste vi gemensamt lyckas, därför måste vi ta den gyllene chans som vi nu har. Herr talman! Jag vill också framföra mina yrkanden. När det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken vill jag i första hand yrka bifall till motion 211, yrkande 1. I andra hand yrkar jag bifall till reservation 1 av m, fp och c. Jag anser att denna reservation i flera sakpolitiska avseenden på ett bättre sätt än utskottets majoritets skrivning visar på en framkomlig väg ur de ekonomiska balansproblemen. Bl. a. innebär reservationen viktiga markeringar och ställningstaganden i löntagarfondsfrågan, i synen på den offentliga sektorns expansion, skattepolitiken, valutaregleringen och statsbudgetregleringen. Däremot är vi i kds något kritiska till den till synes onyanserade betoningen av att det nu skulle vara ”hög tid att sätta tillväxten i centrum för den ekonomiska politiken”. Efterkrigstidens ensidiga betoning av den ekonomiska tillväxten har enligt vår mening haft ett högt mänskligt pris. Flyttlass, miljöförstöring, anonymitet och sociala problem blir resultatet av en politik som betonar tillväxten ensidigt. Ekonomisk tillväxt är givetvis positiv och bl.a. angelägen för att arbetslösa människor skall få arbete. Men ekonomisk tillväxt får aldrig prioriteras före miljöhänsyn och hushållning med begränsade naturresurser. Regeringen måste ta ett stort ansvar för att underlätta avtalsrörelsen. Vi i kds tror inte att ökade egenavgifter till arbetslöshetskassorna är en framkomlig väg för att få till stånd låga nominella löneavtal. Tvärtom kan det innebära att allt färre ansluter sig till A-kassorna, vilket leder till att människor vid arbetslöshet står utan det skyddsnät som denna försäkring innebär. I trepartireservationen saknas också en stark betoning av hur viktig fördelningspolitiken är för att hjälpa utsatta grupper och underlätta avtalsrörelsen. Herr talman! Jag vill också passa på att yrka bifall till motion 1985/86:Fi211 yrkandena 2 och 3 samt till reservationerna 4, 5, 7, 12 och 15. Jag vill också, slutligen, yrka bifall i första hand till ett särskilt yrkande, i anslutning till motion Fi205, som delats i kammaren och som lyder: I andra hand yrkar jag bifall till den gemensamma reservationen nr 10 av m, fp och c.

Herr talman! Bostadspolitiken har nu bevisligen blivit så komplicerad och svåröverskådlig att inte ens regeringen kan överblicka konsekvenserna av alla de förslag som den lägger fram. Det är hög tid för ett nytt system i vad gäller stödet till barnfamiljerna. Man kan visserligen hävda att de inkomstprövade bostadsbidragen stoppat till de värsta hålen i utsatta barnfamiljers plånböcker, men den dystra sanningen är ändå att varje höjning av de inkomstprövade bidragen gör det svårare för ännu fler barnfamiljer att själva förbättra sin ekonomi. Orsakerna till detta är de marginaloch tröskeleffekter som följer av bostadsbidragssystemet. En familj som uppbär bostadsbidrag och som lyckas höja sin hushållsinkomst kommer att drabbas inte bara av marginaleffekterna i skattesystemet utan även av minskade bostadsbidrag. Inkomstprövningen av bostadsbidragen tar inte hänsyn till om underhållsbidrag eller bidragsförskott utgår. Inkomstprövningen sker dessutom mot familjens bruttoinkomst utan hänsyn till hur mycket som går bort i skatt. Detta missgynnar ytterligare familjer som endast har gemensamma barn och familjer där hushållsinkomsten främst tjänas in av en förälder. Omkring 55 26 av trebarnsfamiljerna och 70 96 av familjerna med fyra barn har i dag bostadsbidrag. För att minska marginaleffekterna för dessa hushåll och öka deras förmåga att själva förbättra sin ekonomi bör de inkomstprövade bostadsbidragen så långt möjligt ersättas av ett grundavdrag för barn vid beskattningen, lägre inkomstskatter och flerbarnstillägg. Vi har i vår motion föreslagit att under en övergångsperiod ett bostadsbidragssystem med rättvisa inkomstprövningsregler som utgår från disponibel inkomst efter skatt skall tillämpas. I propositionen, som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar, har regeringen föreslagit att såväl den nedre som den övre hyresgränsen höjs från den 1 juli detta år. Höjningen av den nedre hyresgränsen under löpande budgetår kan innebära minskade bostadsbidrag för dem som har en bostadskostnad som är lägre än den gällande övre hyresgränsen eller som överstiger den övre hyresgränsen med mindre än 150 kr. Anledningen till detta är att bidragstagaren inte helt eller inte alls kan utnyttja en höjning av den övre hyresgränsen, medan han däremot tappar den del av bostadsbidraget som blir följden av att den nedre hyresgränsen höjs. Propositionens förslag kan leda till att vissa bidragstagare får lägre bostadsbidrag från den 1 juli 1986. Minskningen kan bli högst 120 kr. per månad. Utskottet har därför anslutit sig bl.a. till den moderata motionen med oförändrad nedre hyresgräns under 1986. Då utskottet bibehållit den ekonomiska ram som regeringen föreslagit, innebär det att den övre hyresgränsen inte kan höjas fullt ut i enlighet med regeringens förslag från den 1 juli 1986. Vad så gäller höjda inkomstgränser vill jag hänvisa till vårt förslag om en successiv avveckling av bostadsbidragen. Jag yrkar därför avslag på höjningen av bostadsbidragen. Utskottsmajoriteten har genom ett tillkännagivande till regeringen förekommit bostadskommitténs betänkande om återinförande av bostadsbidrag till hushåll utan barn. Det finns all anledning att avvakta den fortsatta beredningen av bostadskommitténs betänkande. Herr talman! Förhoppningsvis skall vi inom en snar framtid få tillfälle att diskutera ett nytt system för stöd till barnfamiljerna genom att bostadskommittén avlämnat sitt betänkande.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

Herr talman! Folkpartiet har i motion Bo227 framfört partiets principiella ståndpunkt vad gäller bostadsbidragssystemet. Vi föreslår i vår motion att bostadsbidragen på lång sikt skall avskaffas, eftersom systemet innehåller besvärliga marginaleffekter, vilket i sin tur leder till att många barnfamiljer sitter fast i den s.k. fattigdomsfällan. Genom en kombination av progressiva skatter och inkomstprövade avgifter och bidrag uppkommer marginaleffekter som gör det näst intill omöjligt för många barnfamiljer att bättra på sin ekonomi genom att arbeta litet extra eller genom en löneförhöjning försöka öka sin nettoinkomst. Inkomstökningar leder till sänkta bostadsbidrag och höjda dagisavgifter. Fattigdomsfällans grymma verklighet gör sig påmind då barnfamiljen försöker ta sig ur den. Just bostadsbidragen kombinerade med barnomsorgsavgifterna leder till att många barnfamiljer har marginaleffekter som är väsentligt högre än vad de flesta övriga inkomsttagare har. Marginaleffekter på 70-80 96 är inte ovanliga. Detta drabbar i första hand lågoch medelinkomsttagare, och i praktiken framför allt kvinnorna. Enligt undersökningar som nyligen utförts inom SCB:s fördelningsmodellsprojekt har en ensamstående löntagare med ett barn en marginaleffekt på 73 20 i hela inkomstskiktet 80 000-120 000 kr. För ett tvåbarnshushåll med två samboende löntagare blir marginaleffekten likaledes 73 26 om den make som tjänar mest har inkomster mellan 80 000 och 95 000 kr. Även för familjer med tre eller flera barn leder kombinationen av progressiva skatter, progressivt stigande barnomsorgstaxor och bortfallande bostadsbidrag till ytterst höga marginaleffekter. Bl. a. på grund av dessa ogynnsamma marginaleffekter vill vi slå in på en väg som gör det möjligt för oss att långsamt växa ur systemet. Det är därför vi i dag föreslår att bostadsbidragen bör frysas på den nuvarande nivån. Regeringen väljer som bekant den motsatta vägen, gen. m att i budgetpropositionen föreslå höjda inkomstoch hyresgränser, vilket medför höjda kostnader för bostadsbidragen. Detta innebär att ännu fler barnfamiljer drabbas av de höga marginaleffekter som bostadsbidragen medför. Dessutom bör i det här sammanhanget påpekas bostadsbidragens konsumtionsstyrande effekter samt att bidragen skapar behov av en integritetsstörande kontrollapparat. Vidare krävs ett ansökningsförfarande, som i sig kan innebära att ett icke obetydligt antal barnfamiljer som är bidragsberättigade inte får bidrag över huvud taget. Folkpartiet anser att barnfamiljer bör stödjas genom ett generellt barnstöd. Förslag om detta har folkpartiet fört fram i en särskild familjepolitisk motion, som jag inte skall gå in på här. Jag vill dock framhålla att folkpartiet i motionen föreslår att bostadsbidragen fryses på den nuvarande nivån. Den ökning som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår bör enligt vår uppfattning inte genomföras. De medel som frigörs enligt folkpartiets förslag bör i stället användas för att hjälpa till att finansiera folkpartiets familjepolitiska reform, som jag nyss nämnde. Besparingen är i storleksordningen 250 milj.kr., en besparing som alltså kommer barnfamiljerna till godo på annat sätt enligt vårt förslag. Bostadskommittén tar i sitt betänkande SOU 1986:5-6 upp frågan om bostadsbidragssystemets framtida utformning. De synpunkter som där framförs leder dock inte utvecklingen mot några större förenklingar, utan snarare växer vi fast i ett allt krångligare bidragssystem. Till detta kommer förslaget om återinförande av bostadsbidrag till hushåll utan barn, vilket onekligen ökar det administrativa arbetet. Tidigare erfarenheter visar att administrationen av dessa bidrag är arbetskrävande. För många hushåll av den här typen ändras inkomster och bostadsförhållanden snabbt, och prövningen av bidragsfrågorna blir komplicerad med risk för felkällor. Folkpartiet säger nej till återinförande av bostadsbidrag till hushåll utan barn. Att förändra bostadsbidragen i den riktning som jag här har nämnt måste naturligtvis ske med försiktighet och på sikt. En successiv övergång är nödvändig. Folkpartiet har därför i utskottet medverkat till vissa justeringar av hyresgränserna. Folkpartiet anser det vara olyckligt att, som regeringen föreslår, höja den nedre hyresgränsen fr.o.m. den 1 juli 1986. Detta skulle ju innebära att familjer skulle kunna få en sänkning av bostadsbidraget under året utan att några andra ekonomiska förändringar ägt rum för deras del. Detta kan ändå inte vara rimligt. Minskningen hade kunnat bli upp till 120 kr. per månad. Bostadsutskottet har dock rättat till detta. Genom den justering av den nedre hyresgränsen som föreslås äga rum den 1 januari 1987 kan, inom en oförändrad ekonomisk ram, utrymme skapas för en höjning av de övre hyresgränserna fr.o.m. den 1 januari 1987. Folkpartiets förslag framgår av reservation nr 11:i betänkandet. Några höjningar av inkomstgränserna föreslår däremot inte folkpartiet. Herr talman! Sammantaget leder, som jag tidigare påpekat, folkpartiets förslag till en besparing på 250 milj.kr. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 11, 13 och 17.